Herr talman! Vi har i dag haft en lång och viktig debatt om den framtida järnvägspolitiken i det här landet. Ett stort antal motioner har väckts i anslutning till budgetpropositionen och förslagen om den framtida järnvägspolitiken, bl.a. en motion om att bevara ett stationshus vid en nedlagd järnväg. Stationshuset ligger i en kommun där majoriteten av kommunens beslutande organ inte har något intresse av att bevara den här byggnaden. Vi har behandlat motionen på ett mycket seriöst sätt. Vi har haft kontakt med berörda parter. Det har gjorts gällande att denna fråga borde ha hanterats av kulturutskottet. När motionen väcktes föreslogs från trafikutskottets kansli att frågan skulle hänvisas till kulturutskottet. Kulturutskottets sekretariat sade då att denna fråga inte kunde behandlas av kulturutskottet, eftersom den gällde ett upplåtelseavtal som faller under SJ:s domvärjo. Vi har inte på något sätt behandlat motionen nonchalant. Vi har tagit ett flertal kontakter. Jag tycker därför att det är nästan litet Grönköpingsmässigt att i anslutning till en seriös debatt om den framtida järnvägspolitiken återremittera en motion som handlar om en järnvägsstation som finns kvar vid en sedan länge nedlagd järnväg. Jag yrkar avslag på Bertil Lidgards förslag om återremiss!
Herr talman! Jag hoppas att det inte är kännetecknande för Kurt Hugosson att han börjar tala om Grönköping när man råkar komma in på kultur. Det är typiskt för den här debatten att Kurt Hugosson med eftertryck säger att det handlar om ett gammalt stationshus vid en nedlagd järnväg. Det gör det visst inte! Det handlar om Fritiof Nilssons barndomshem i en trakt som är av central betydelse för en av våra stora berättare. Det är vad det är fråga om — inte ett stationshus vid en nedlagd järnväg.

Herr talman! Jag vill uppehålla mig vid min motion 1982/83:1947, till vilken jag redan nu yrkar bifall. Motionen handlar om sträckan Eskilstuna-Stockholm samt anslutande bandelen Strängnäs-Åkers Styckebruk. Den senare har i massmedia använts som exempel på en sträcka, på vilken Linjen kan emellertid användas också som exempel på något annat, nämligen hur snett man kan komma när man gör bedömningar utifrån de historiska förhållanden som tidigare medfört en dålig resandefrekvens. I detta fall finns det flera förklaringar till att linje gått dåligt. Den främsta orsaken torde dock vara att tidtabellen på linjen Eskilstuna-Stockholm varit helt otidsenlig. Eskilstuna har helt saknat en tidig morgonförbindelse med Stockholm, vilket direkt kan avläsas i andelen utpendlare. Skälen till de dåliga förbindelserna är dels att spårkapaciteten på sträckan Södertälje-Stockholm är otillräcklig, dels att Stockholms central inte haft kapacitet att svälja ytterligare trafik. Detta förhållande får alltså verkningar längst ut i bansystemet i Sörmland. Nu är arbeten i gång för att bygga ut dels spårkapaciteten, dels Stockholms central. Mot bakgrund av detta är det litet svårförståeligt att transportrådet föreslagit att persontrafiken skall läggas ned redan från månadsskiftet maj-juni 1983. Detta är visserligen inte utskottets mening, men mig förefaller det mycket olyckligt att man inte gör en bättre underbyggd undersökning av de framtida förutsättningarna för trafiken på bandelen. Man har nämligen goda skäl att räkna med att såväl personsom godstrafiken kommer att öka väsentligt framöver, för det första genom att antalet arbetspendlare som tar tåget kommer att öka kraftigt vid en bättre tidtabellsläggning, och för det andra genom att enligt undersökningar en potentiell godsmarknad för järnvägstransporter finns i Strängnäs. En nedläggning av persontrafiken förbättrar naturligtvis inte de ekonomiska förutsättningarna för godstrafiken — snarare tvärtom. Om följden av en slopad persontrafik skulle bli att även godstrafiken försvinner, vilket man har anledning att befara, skulle detta få mycket olyckliga konsekvenser för Strängnäs kommun. Kommunen satsar nämligen sedan lång tid tillbaka på att utveckla den transportoch lagerbaserade sysselsättningen. Till detta kommer satsningar på att göra Strängnäs till en mäss-, konferensoch utställningsstad. Ett storhotell står sålunda redan färdigt, och det finns långt avancerade planer på ytterligare hotellbyggen för att kunna ta emot en planerad ökad tillströmning av besökare. Det duger således inte att med 1975 års folkräkning för ögonen fatta beslut om framtiden. Det är inte för år 1975 som trafiken skall dimensioneras utan för kommande årtionden. De allmänna fördelarna med spårbunden trafik jämfört med landsvägstrafik har tidigare berörts av flera talare. Jag tänker då på trafiksäkerhetsoch miljömässiga samt andra faktorer. Jag går därför inte in på det avsnittet. Det går dock inte att komma förbi frågan om hur dåliga kommunikationer påverkar utvecklingen inom en region. Eskilstunaområdet har ju helt allmänt haft — och har fortfarande — en mycket oroande utveckling. Det är ett avfolkningsområde. Inom detsamma återfinnes också ungefär hälften av länets ca 5 400 öppet arbetslösa. Länsarbetsnämnden har undersökt sambandet mellan kommunikationer och arbetspendling under perioden 1975-1980. För att göra en lång historia kort kan jag med ledning av denna undersökning konstatera, att om Eskilstuna haft en utveckling av arbetspendlingen i samma storleksordning som jämförbara städer såsom Örebro och Västerås, skulle under denna femårsperiod antalet arbetspendlare ha ökat med drygt 1500 personer. Dessa hade naturligtvis på ett alldeles avgörande sätt kunnat påverka resandefrekvensen på linjen Eskilstuna-Stockholm. Till detta skall då läggas det ökade antal resande från Strängnäs-Mariefredsområdet som skulle ha blivit fallet, om tidtabellen hade medgivit arbetspendling för boende utmed sträckan. Herr talman! Faktorer av det slag som jag här omnämnt måste vägas in då man skall avgöra hur järnvägstrafiken skall se ut i framtiden. Utskottet anför i sin skrivning om de motioner som berör Södermanlands län att det är en fråga för SJ att anpassa turtätheten på förbindelserna mellan Eskilstuna och Stockholm till utvecklingen på banan. Utskottet förutsätter att de frågor som aktualiseras i motionerna ingående prövas. Det är naturligtvis bra. Till detta skulle jag avslutningsvis vilja tillägga att dessa åtgärder måste få verka under en sådan tid att de hinner ge de resultat som är väsentliga för att kunna göra en riktig slutlig prövning av hur trafiken bör ordnas och ersättningsfrågan lösas.

Herr talman! Kurt Hugosson refererar till att detta är en viktig debatt om den framtida järnvägspolitiken och att frågan om Vollsjö stationshus inte hör hemma där. Men det är precis vad jag har sagt. Frågan om Vollsjö stationshus är en kulturfråga, och den hör hemma i en kulturdebatt. Dessutom vill jag tillägga att kulturen har visat sig överleva många järnvägar. Åtminstone kunde ett stationshus få överleva den järnväg som dess värre är nedlagd eller håller på att rivas upp. Kanske har jag också, herr talman, såsom skåning och halvfärsing litet mera kännedom om de lokala förhållandena än göteborgaren Kurt Hugosson. I Sjöbo kommun pågår fortfarande en debatt om stationshusets vara eller icke vara. Som så ofta i Färs växlar majoriteten i denna fråga. Men det viktiga när det gäller kultur och kulturhus är faktiskt att inte bara företrädare för lokala intressen utan också kulturintresserade människor i hela Sverige får en chans att visa sitt intresse för svensk litteratur och kulturhistoria. Den debatten skulle bättre kunna föras via kulturutskottet. Den skulle inte bli så lång, om ärendet kunde återförvisas och kulturutskottet blev hört. Jag förstår att trafikutskottet inte har någon varmare känsla för ett gammalt stationshus eller pumphus, även om jag beklagar detta. Men utskottet kunde åtminstone ha så mycket mänsklig känsla att det förstår att vi som tillhör Piratens vänner vill kämpa hårt för det hela. Kurt Hugosson säger också att det finns avtal med SJ och att SJ är på väg att ta bort huset. Men, herr talman, SJ har sagt ja till att upplåta huset till Piratensällskapet, som reparerar det gratis, utan kostnader för samhället. Till sist: Vad är det för fel på Grönköping?

Herr talman! Jag griper till orda i slutet av denna långa debatt. Jag gör det av flera olika skäl. Den av mig och alla andra moderater högt uppskattade, vördade och beundrade Bertil Lidgard betecknade trafikutskottets ledamöter som en skara hjärtlösa tekniker. Om han hade lyssnat till debatten tidigare i dag, skulle han ha funnit att vi i själva verket är en samling romantiker och idealister, och i den andan har vi behandlat detta ärende. Vi har behandlat det motvilligt, därför att vi tyckte själva att det hörde till kulturutskottet men av en allvis överordnad instans tilldömts trafikutskottet. Och vi har, kära fru Ahrland, inte alls tittat på Fritiof Nilsson Piratens barndomshem som ett gammalt stationshus, utan vi har sett på det som just hans barndomshem och velat medverka på det sätt som varit oss möjligt, men det har inte kunnat göras någonting. Det är faktiskt fråga om, som Kurt Hugosson sade, ett överlåtelseavtal rörande SJ:s egendom, och då hör det till trafikutskottet. Detta har vi vetat, och vi har alltså inte, krasst tekniska och okänsliga för de höga kulturvärden som vi alla är överens om är koncentrerade i Fritiof Nilsson Piratens barndomshem, kastat ifrån oss ärendet med likgiltighet. Då intet mera nu är att vinna, Bertil Lidgard och Karin Ahrland, föreslår jag att vi inte besvärar vare sig utskott eller kammare med ytterligare utredningar och beredningar av detta ärende, som icke kan berikas av någon mera åtgärd utan är dömt att slutbehandlas av de instanser som ligger närmast till, nämligen de lokala.
Herr talman! Den allvisa, överordnade instans som herr Clarkson talar om är denna kammare, som i voteringen har möjlighet att återförvisa ärendet så att det vänliga trafikutskottet kan höra det i saken mera kunniga kulturutskottet. Om vi gör på det sättet, behöver vi kanske inte fortsätta debatten. Jag litar nämligen på kulturutskottet i det här fallet.
Herr talman! Jag ber kammaren om ursäkt för att jag lockade upp herr Clarkson i talarstolen. Det var ändå bra att han gick upp där, för det visar att den här lilla och — jag håller med om det — på sitt sätt obetydliga frågan skär igenom partierna. Nu när kammaren skall ta ställning till den, hoppas jag att vi skall få det stöd som behövs för att trafikutskottet skall fundera på saken en gång till och inhämta kulturutskottets synpunkter. Det kostar inte pengar, det kostar inte prestige att bifalla denna framställning.

Herr talman! Vårt avlånga land är utomordentligt väl lämpat för rekreation och friluftsliv genom vacker, omväxlande natur med milsvida stränder. Mot bakgrund härav ter det sig knappast förvånande att svenska folket skaffat sig bortåt 700 000 fritidshus. Det är naturligtvis av nationalekonomiskt intresse att dessa många fritidshus utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Förbättrade villkor för uthyrning kan medverka till dels att fler svenskar semestrar i Sverige, dels att fler utlänningar semestrar här — allt till glädje för bytesbalansen och för folkhälsan. Nu visar det sig beklagligtvis att benägenheten att hyra ut sitt fritidshus är mindre i Sverige än i andra länder. Säkerligen är ett av skälen härtill våra skattebestämmelser. Dessa innebär i korthet följande: Fritidshus beskattas i allmänhet efter den s.k. schablonmetoden, f. n. innebärande att 2 Ze av taxeringsvärdet under 450 000 kr. minus avdrag för skuldräntor skall tas upp som inkomst i deklarationen. Om ett fritidshus hyrs ut för mindre än 4000 kr. eller mindre än 2 70 av taxeringsvärdet så beskattas inte denna hyresintäkt. Gränsen 4 000 kr. har funnits sedan 1980. År 1961 var beloppsgränsen 1200 kr. för att år 1974 höjas till 2 000 kr. Det är knappast troligt att den nuvarande beskattningsordningen för uthyrning av fritidshus ger några större belopp i intäkter för stat och kommun, bl.a. därför att från hyresintäkten får dras kostnader för drift, underhåll och tillsyn i samband med uthyrningen. I stället talar mycket för att beloppsgränsen 4 000 höjs till 8 000 kr., som en enig fritidsboendekommitté föreslagit i betänkande SOU 1982:23. Denna kommittés tanke har förts vidare i en centermotion, väckt under den allmänna motionstiden. Vi moderater i skatteutskottet har tyckt att detta motionsförslag var bra och väl värt att förverkliga, varför vi i en reservation har yrkat bifall till förslaget att höja beloppsgränsen till 8 000 kr. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen till skatteutskottets betänkande.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 46 behandlas ett antal motioner rörande beskattningen av enoch tvåfamiljsfastigheter, bostadsrättsföreningar m.m. Till det här utskottetsbetänkandet har det fogats en reservation av de moderata företrädarna i utskottet. I reservationen tas upp frågan om den skattefria gränsen för inkomster vid uthyrning av fritidshus. F. n. är gränsen, som framgick av Knut Wachtmeisters inlägg, 4000 kr. I reservationen föreslås nu att man skall höja beloppet till det dubbla, alltså 8 000. Som motiv anförs att en sådan höjning skulle förbättra förutsättningarna för allt fler att få chansen att vistas i fritidshus, förmodligen genom att utbudet av hyresalternativ skulle öka. Den nuvarande gränsen 4 000 kr. skattefritt fastställdes 1980. Utskottsmajoriteten anser inte att det finns skäl att nu höja den skattefria gränsen på det sätt som föreslagits i reservationen. Vi hänvisar till att den nyligen tillsatta utredningen för översyn av bostadspolitiken har att bl.a. se över beskattningen av schablontaxerade fastigheter. Utredningen är oförhindrad att även uppmärksamma skattesituationen för fritidshus. Till detta kan läggas att den utredning som tagit fram förslaget om en justering av den skattefria gränsen är fritidsboendekommittén. Dess förslag har nyligen remissbehandlats. De bör därefter i sedvanlig ordning prövas i departementet innan man tar slutlig ställning. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är i första hand frågan om statlig representation som jag avser att beröra i mitt inlägg.

Det är ju så, herr talman, att viner och champagne får serveras, men när det gäller starkare drycker inträder förbud. Eller om man så vill: Det uttalande som riksdagen gjorde 1980 har i praxis kommit att tolkas som förbud. Om detta är att säga: För det första är den statliga representationen i vårt land ytterst begränsad. För det andra serveras, i de fall representation förekommer, många gånger endast alkoholfria drycker. Men om det nu kan anses motiverat att servera alkoholhaltiga drycker, bör det överlåtas åt berörda värdar att göra valet av de drycker som skall förekomma. Nu har den här frågan bedömts vara av sådan känslighet och alkoholpolitisk tyngd att en majoritet i skatteutskottet menar att riksdagen bör besluta var gränserna skall gå när det gäller volymprocenten på alkoholhaltiga drycker i samband med representation. Samtidigt har vi givit landets regering och talman långtgående befogenheter att besluta om vårt lands väl och Nr 140 Skatteutskottet har tagit allvarligt på den här frågan och remitterat den till 5 maj 1983 socialutskottet för yttrande. Arbetsfördelningen i riksdagen är ju sådan att en stor del av alkoholpolitiken handhas av skatteutskottet, mycket beroende på att alkoholbeskattningen utgör en viktig del av alkoholpolitiken. När det gäller frågor av mera allmän alkoholpolitisk karaktär är det vanligt att socialutskottet yttrar sig innan ett ställningstagande sker i skatteutskottet. Så har skett även i denna fråga. Det vanliga, herr talman, är också att socialutskottets yttrande tillmäts stor betydelse, och det torde tillhöra ovanligheterna att ett utskott går emot det utskott som man ansett har den bästa kompetensen att bedöma en viss fråga. Socialutskottet har i sitt yttrande framhållit att riksdagens uttalande från 1980 får anses alltför stelbent och menar att en uppmjukning i enlighet med vad som förordas i motion nr 1738 är befogad. Dessutom har socialutskottet i likhet med skatteutskottet framhållit att representation där alkoholhaltiga drycker förekommer skall ske med stor måttfullhet. På den punkten är vi alla eniga. Socialutskottet menar också att frågan om alkoholförekomst vid statlig representation torde sakna alkoholpolitisk betydelse.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 I skatteutskottets betänkande finns en annan reservation som jag vill yrka bifall till. Det är reservation nr 2, om utformningen av dryckesbeskattningen. Bo Lundgren har redogjort för sakskälen till denna reservation, och min kollega i skatteutskottet, Anita Johansson, och jag yrkar bifall även till denna reservation.

Herr talman! Alkoholmissbruket är vårt största sociala problem, och jag har ofta från denna kammarens talarstol talat om detta och om vad som kan och bör göras. Men denna gång skall jag liksom Egon Jacobsson begränsa mig till den motion som vi väckt tillsammans med representanter för övriga riksdagspartier och som gäller riksdagens uttalande år 1980 om att all statlig representation skall vara spritfri. Som Egon Jacobsson påpekade har socialutskottets majoritet instämt med motionen. Det är bra att också skatteutskottets majoritet föreslår en inte 123 obetydlig uppluckring av riksdagens tidigare uttalande. Undantag skall kunna göras vid besök av utländska gäster och i internationella sammanhang. Men, herr talman, skatteutskottets ställningstagande skulle ge upphov till nya problem, om det bifölls av riksdagen.

Den väsentliga frågan bör i stället, enligt vår mening, vara om det över huvud taget är motiverat att bjuda på alkohol. Vid kanske flertalet tillfällen torde det inte vara aktuellt. Vi ställer oss också mycket tveksamma till skatteutskottets majoritetsförslag att ”beslut om undantag bör i varje enskilt fall fattas av talmannen för riksdagens räkning och av vederbörande statsråd i fråga om den statliga representationen i övrigt”.

Några allmänna riktlinjer skulle enligt detta uttalande inte gälla, utan beslut skulle fattas av statsrådet för varje enskilt tillfälle. Detta skulle också innebära att ett för svensk förvaltning främmande element av ministerstyre fördes in i bilden. ”Reellt sett är den statliga representationen en struntfråga av liten alkoholpolitisk betydelse” , som Accent-IOGT:s tidning —- inledningsvis slog fast i en ledare för en tid sedan. Men det har på sina håll piskats upp en stämning mot vårt förslag, en stämning som är gravt missledande. Något ”återinförande av salongssuperiet på sprit i den offentliga representationen”, som ett Blåbandsdistrikt någonstans i Sverige hävdade i ett brev till skatteutskottet, är det verkligen inte fråga om — inte heller att riksdagsmännen skulle få dricka sprit på skattebetalarnas bekostnad, som det också heter. I den mån den enskilde riksdagsmannen representerar, gör han det i allmänhet helt på egen bekostnad, helt under eget ansvar och helt efter eget omdöme. Vi menar att talmän, statsråd, verkschefer, landshövdingar och ambassadörer bör kunna betros med att själva — inom ramen för sina representationsanslag — få avgöra när det är motiverat att över huvud taget servera alkoholhaltiga drycker och i så fall vilka. Att all statlig representation skall vara återhållsam är också lika självklart som det borde vara att alltid tillhandahålla alkoholfria drycker. Vi riksdagsmän skall naturligtvis alltid föregå med gott exempel. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1, som överensstämmer med socialutskottets yttrande över vår motion.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att den debatt som har blossat upp med anledning av den motion som jag har varit med om att skriva under är ganska fantastisk. De verkligt stora och politiskt avgörande frågorna röner knappast samma intresse i massmedia och på andra håll som den här, i sammanhanget mycket obetydliga, frågan har gjort. Den typen av massmedieintresse och av debatter tenderar att skymma vad som verkligen händer i samhället när det gäller utslagna människor. I alla de brev, uttalanden m.m. som jag tagit del av under de månader den här frågan stått på tapeten har jag knappast vid ett enda tillfälle kunnat hitta något som visar på de verkliga orsakerna till problemen med drogmissbruk och utslagning. Den motion som jag har varit med om att skriva under har som bärande argument, enligt min mening, att internationella umgängesregler för representation och gästfrihet är naggade i kanten när man inte kan bjuda på annat än vin. Vid besök av representanter för ffträmmande länder eller vid andra internationella kontakter är det icke vedertaget sätt att avstå från andra, starkare drycker. Jag och vpk-gruppen har funnit att det bärande argumentet också har vunnit gehör i skatteutskottets betänkande, och vi avser därför att stödja detsamma. Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Landets ekonomiska tillstånd, situationen för folkhälsan och vårt sociala ansvar kräver att vi uppmärksamt följer vad som sker på samhällets alla områden och också ingriper där utvecklingen håller på att gå snett. Ett område där utvecklingen gått galet rör vårt umgänge med alkoholen. Under det här seklet har vi upplevt hur lagstiftare och människor i största allmänhet har börjat i ökad utsträckning förstå vilka skador som egentligen uppstår vid en alkoholförtäring som ligger på den nivå vi har. Lagstiftarna har med olika slags åtgärder försökt begränsa både konsumtionen och skadeverkningarna. I dag är vi på det klara med att mellan total konsumtionsnivå och skadeutvecklingen finns ett klart samband. På 1910-talet resulterade lagstiftarnas försök att hejda alkoholkonsumtioneni att ett ransoneringssystem genomfördes. Till att börja med, och långt in i 30-talets kris, gjorde säkert ransoneringen nytta, men de positiva effekterna blev som småningom allt mindre. I mitten på 50-talet upphävdes ransoneringen, och man övergick till en nära nog totalt fri försäljning, även om denna fortfarande i huvudsak skulle ske från systembutik. ”Frihet under ansvar” var den stolta devis som myntades för framtidens alkoholhantering. Vi fick friheten, men vi fick knappast något större mått av ansvar. Friheten ökade undan för undan under ett par decennier och konsumtionen steg med hög fart. En uppfattning som då utbredde sig var att det inte fanns något samband mellan den totala alkoholkonsumtionen och uppkomna skador. Detta ledde till att ansträngningarna från samhällets sida inriktades mera på att försöka bota uppkomna skador än att försöka förebygga dem. Ett gammalt beslut att man skulle försöka styra konsumtionen från starkare till svagare sortiment resulterade i beslut om att ett mellanstarkt öl skulle få säljas i livsmedelsbutikerna och en stor drive för vin. Detta reuslterade inte i någon minskning av spritkonsumtionen. I stället resulterade åtgärderna i att vi fick nya grupper av alkoholkonsumenter som tidigare helt avstått. Jag tänker då främst på de yngre årgångarna och stora grupper bland kvinnorna. Den stora alkoholliberaliseringen ledde till en starkt ökad konsumtion, och jag skulle vilja säga att det nära nog närmade sig en katastrofsituation. Ingen torde i dag med säkerhet kunna säga hur många alkoholskadade vi har här i landet eller hur många vi kommer att få fram till sekelskiftet. Socialstyrelsens medicinska experter talar om ca en miljon människor i behov av vård för alkoholskador om 10-15 år. Vad vi med säkerhet vet är att det redan i dag finns ca 300 000 människor ganska gravt skadade och att alkoholen spelar en avgörande roll i en majoritet av fallen vid våra sjukvårdsanläggningar. I fråga om våldsbrott är alkoholen inblandad i de allra flesta fallen. De sociala myndigheterna har ungefär samma erfarenheter. I mitten och i slutet av 1970-talet började alla politiska partier, myndigheter och t.o.m. flertalet av riksdagsmännen få upp ögonen för vad som höll på att hända. 1976 konstaterade skatteutskottet i ett av riksdagen godkänt uttalande att man måste begränsa den totala alltför höga alkoholkonsumtionen, och det gällde att komma till rätta med missbruket. En sådan allmän målsättning måste ju också följas upp med konkreta åtgärder för att något resultat skulle kunna uppnås. Vi har åren efter skatteutskottets betänkande 1976 haft att ta ställning till åtskilliga förslag om hur alkoholkonsumtionen skulle pressas tillbaka. Alla har förstått att den frihet utan ansvar som kännetecknat ett par årtionden inte kunde få fortsätta om landet skulle bevara sin friskhet. 1977 fastställdes nya regler för alkoholpolitiken. Det var en proposition från borgerligt håll som låg till grund för dessa nya, restriktivare linjer, men oppositionspartierna hade inte mycket att invända, i vissa fall ville de t.o.m. gå ett stycke längre. Vi har sedan dess fått uppleva hur de olika partierna har utarbetat alkoholpolitiska program, hur kongresser eller riksmöten tagit beslut, hur partimotioner har presenterats och hur uttalanden gjorts. Alla har andats oro för utvecklingen, och alla har menat att man inte får vara rädd för att använda skattehöjningar och restriktioner för att pressa ner totalkonsumtionen. Socialdemokraterna har ansett att man borde ha en konsumtionsminskning på minst 20 96. Folkpartiet har arbetat för en ännu större minskning — 3320. Det har varit ett gynnsamt klimat de senaste åren för bättre alkoholvanor. Detta har också satt sin prägel på stora delar av massmedia. Åtgärderna och attitydförändringen har också burit frukt. Den totala Nr 140 konsumtionen har pressats tillbaka — inte så mycket kanske, men detta är Torsdagen den något som vårdresurserna kommer att få glädje av kring sekelskiftet och 5 maj 1983 därefter. Fram till dess finns sviterna kvar från de senaste årtiondenas mera lössläppta alkoholpolitik. I den socialdemokratiska partimotionen 1979/80:283 framhölls att alkoholpolitiska åtgärder för att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen i vårt samhälle behövde vidtas inom ramen för restriktionssystemet. Man konstaterade att det finns starka, vetenskapligt väl underbyggda skäl för en restriktiv alkoholpolitik. I fråga om representationsspriten sade man i motionen: ”Vidare bör regeringen snarast fatta beslut om att statliga skattemedel inte skall användas för representationssprit. Detta gäller både vid statlig representation och vid företagsrepresentation. I det senare fallet krävs ändrade avdragsregler vid beskattningen.” Detta kan inte missförstås, Egon Jacobsson. Man krävde helt enkelt ett stopp för den statliga representationsspriten. Det var inget misstag när man ville ha ett stopp för den. På socialutskottets förslag tog riksdagen — och då var socialutskottet kanske de stora experterna, eller hur Egon Jacobsson — ett beslut om ett uttalande som överensstämmer med vad jag har citerat ur motionen. Då var socialutskottet enigt, i alla fall från den socialdemokratiska sidan. Och på skatteutskottets förslag så har riksdagen beslutat att avdrag ej skall medges för alkoholrepresentation då företag representerar. Det kan allstå finnas skäl att påpeka hur begränsningarna av den statliga representationen har sammankopplats med företagens avdragsmöjligheter. Detta har också berörts i den motion jag här har citerat. Man bör ha klart för sig att avdrag för företagsrepresentation med alkoholförtäring även i fortsättningen skall kunna förekomma oavsett om riksdagen i dag fattar ett beslut i annan riktning för den statliga representationen.

Jag tror att deras påstående är felaktigt. Utskottsmajoriteten tror inte att vare sig värdarna eller gästerna blir alkoholskadade av den statliga alkoholrepresentationen med tanke på hur liten den är. Jag är övertygad om att de negativa verkningarna ändå blir omfattande. Här är det ändå fråga om vilka attityder som skall intas till akoholförtäringen. Det kan vara skäl att erinra om att riksdagsbeslutet från 1980 har följts av ett stort antal beslut i landsting och kommuner om en totalt alkoholfri representation. I dessa fall rör det sig om ett betydligt större antal människor som berörs. Det finns risk för att en uppmjukning av de statliga reglerna kan leda till motsvarande åtgärder inom kommuner och landsting. Ännu värre är det naturligtvis att alla medborgare nu anser att riksdagen tror att faran är över, eftersom man kan kosta på sig att upphäva de restriktioner som man har lagt på sig själv. För alla som arbetar bland de alkoholskadade och som med ett omfattande och tålmodigt arbete lyckats förmå några att avstå från alkoholen är ett bifall till fru Troedssons m.fl. motion ett direkt slag i ansiktet. De säger så här: Så mycket var alltså riksdagens alla positiva uttalanden värda när man själv ställs inför krav på ett personligt avstående. Motionärerna tar upp svårigheter som med riksdagens nuvarande representationsregler kan uppstå vid internationella kontakter. Utskottet uttalar förståelse för att sådana svårigheter kan uppstå, och man föreslår riksdagen att besluta om regler som eliminerar de farhågor beträffande fullgörandet av gästfrihetens skyldigheter som motionärerna uttalat. Men huvudmotionären är inte nöjd därmed utan reserverar sig tillsammans med moderatgruppen och två socialdemokrater för att uppmjukningen skall bli total. Det vackra ordet återhållsamhet blir egentligen inte mycket värt när man överlåter åt varje enskild arrangör att bestämma vilken sorts representation som skall förekomma enligt, som man säger, vanliga umgängesregler. Detta visar att det i motionen framtagna internationella exemplet, som hela motionen byggdes upp på, egentligen bara var till för att vilseleda. Herr talman! Riksdag, regering och dem underställda myndigheter bör vara aktsamma om det förtroende som lagts i deras händer. Om man vill ha ned alkoholkonsumtionen i landet, så bör man åtminstone själv avstå från att använda skattemedel för att bjuda gäster och själv dricka alkohol. Naturligtvis vore det bäst om man avstod helt och hållet, det håller jag med fru Troedsson om, men man bör åtminstone avstå från spriten, som enligt forskningens rön gör den största skadan. Jag yrkar avslag på reservation nr ån I reservation nr 2 vill samma reservanter samt dessutom Björn Molin lägga om beskattningen på vin. Bo Lundgren har redogjort för hur beskattningssystemet är uppbyggt, dels med en skatt efter volym, s.k. grundavgift, dels med en skatt i procent på det totala priset. Nu vill reservanterna att skatten skall ökas på volymdelen och i stället minskas för den totalkostnadsuppbyggda delen. I motsats till skatten på sprit sker inom vinsortimentet ingen anpassning till alkoholhalten utöver att man skiljer på lätt och starkvin. Det är möjligt att den relativt låga beskattningen av lättvinerna är en stark bidragande orsak till att konsumtionen av vin har ökat kraftigt under ganska många år. Utskottsmajoriteten bestrider inte att en uppjustering av vinskatten kan vara motiverad av nykterhetspolitiska skäl och kanske också av rättviseskäl i förhållande till drycker som ligger utanför vinområdet. Däremot finns det enligt utskottets uppfattning ingen anledning att sänka den procentuella skatten på dyrare viner, därför att produktionskostnaderna utomlands under senare år har stigit kraftigt när det gäller dyrare Nr 140 vinsorter. Torsdagen den Alkoholbeskattningens främsta syfte är att hålla tillbaka konsumtionen, 5 maj 1983 men skatten har alltid varit sådan att dyrare varor beskattats mera i kronor räknat, så att det fått formen av ett slags lyxskatt. Det ter sig stötande för — Alkohol vid statlig riksdagsmajoriteten att höja priserna för dem som köper billiga varor bara för att de som har råd att köpa dyrare sorter skall få dem litet billigare. Någon övergång till dyrare sorter som skall minska den totala konsumtionen tror vi inte på. Beräkningar som gjorts inom utskottets kansli visar att redan nuvarande regler innebär att skatten på billigare viner procentuellt är mycket större än på dyrbarare. Medan Vin & spritcentralens kostnad för en flaska vin i prisläget under 20 kr. ligger på 4-5 96, ligger kostnaden vid 20 96 för en flaska som kostar 37 kr. Siffran stiger till 38 26 för de dyraste vinerna. Skatten är alltså redan i dag procentuellt mycket högre på de billigare vinerna. Skatteutskottet är inte berett att skriva till regeringen med krav på ändringar av lagens skatteregler för vin, men samtidigt förutsätter man att regeringen vid varje skatteändringstillfälle prövar relationerna mellan sortimenten. I den aktuella frågan har ju A-nämndens framställning prövats av regeringen utan att föranleda någon åtgärd, och utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning i frågan. Jag yrkar avslag på reservation 2. Reservation 3 är mera svårbegriplig. Reservanterna vill ha lägre priser på krogspriten, och de vill därför ta bort bestämmelsen att krogarna måste lägga på 25 Zo på inköpspriset för att inte subventionera spriten till gästerna. Det är alltså fråga om att lägga på 25 20. Men dessa 25 90 är inget problem vid prissättningen. Det riktiga förhållandet är ju att påslagen uppgår till flera hundra procent. Inte ens den höga spritskatten är anledningen till att krogspriten är så dyr, eftersom också den är den mindre delen av det slutliga priset. Det finns stora möjligheter att sänka spritpriset på krogarna utan att därför tangera dagens lagstiftning. Ingen vill väl att sprit som dricks på restaurang skall subventioneras med hjälp av priset på maten, och ingen vill väl ingripa mot näringsfriheten. Reservationen är därför obegriplig. I reservation 4 begärs om etableringen av systembutiker ett uttalande som överensstämmer med kommunernas önskemål. Utskottet tycker inte att man så ensidigt skall bestämma hur dessa etableringar skall gå till utan tycker att den nuvarande utbyggnaden är tillfredsställande. I fråga om kommuner med korta vägavstånd har utskottet tidigare gjort uttalanden, och dessa står utskottet fast vid. Jag ber, herr talman, att få yrka avslag även på reservationerna 3 och 4 samt bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 47 i dess helhet.

Herr talman! Låt mig för det första instämma i stora delar av Erik Wärnbergs inledning, att drogerna utgör ett allvarligt samhällsproblem och att det är därför som samhället i dag så aktivt engagerar sig i kampen mot sprit och narkotika. För det andra uppehöll sig Erik Wärnberg vid socialutskottets betänkande från 1980. Konsekvensen hade kanske bjudit att han också hade tagit fram Nr 140 det yttrande som socialutskottet har i skatteutskottets betänkande. På s. 15 Torsdagen den står att läsa om vad socialutskottet i dag säger: 1980 om spritfri statlig representation inte var avsett som ett kategoriskt — Alkohol vid statlig förbud men att uttalandet i allmänhet tolkats på detta sätt. Socialutskottet delar motionärernas uppfattning att uttalandet är alltför stelbent och anser att det finns anledning till viss uppmjukning.

Låt mig bara erinra om att den motionen också är undertecknad av socialdemokrater och att det finns flera socialdemokrater i denna kammare som står bakom den. För det fjärde: Konsekvensen bjuder nästan att herr Wärnberg och de som delar hans uppfattning skulle begära att totalförbud när det gäller statlig representation med alkoholhaltiga drycker. Nu är det ju så att det tillåts att man serverar vin och champagne, och man skall också vara beredd att tillåta servering av spritdrycker om det finns utländska gäster. Detta är ju en betydande inkonsekvens, och det sannolika är att det totala alkoholintaget, om man ser till mängden, är större i dag än vad det kan komma bli med den förändring som socialutskottet nu förordar. Vad det handlar om är att ge de berörda förtroendet att som värdar när representation förekommer själva få avgöra dryckesvalet. Det är ett förtroende som jag tycker att riksdagen bör visa såväl regering som talman.

Herr talman! Låt mig först erinra Erik Wärnberg om att socialutskottets betänkande 1980 om detta uttalande var enhälligt. Det finns inte någon anledning att i denna fråga försöka dra upp konstlade gränser mellan moderater och andra partier. Erfarenheten har sedan visat att uttalandet — trots att syftet naturligtvis var mycket gott — inte har lett till något positivt resultat ur nykterhetspolitisk synpunkt. Får jag också påminna Erik Wärnberg om att även Erik Wärnberg föreslår betydande uppluckringar i 1980 års uttalande, i riktning mot vad vi yrkar i motionen. Jag kan verkligen inte tro att Erik Wärnberg på fullt allvar skulle göra detta, om han menade att det skulle få förödande konsekvenser när det gäller representationen ute i landsting och kommuner. Jag tror uppriktigt sagt att Erik Wärnberg, med det djupa engagemang som han har i dessa frågor, icke skulle gått oss till mötes om han hade befarat någonting sådant. Vad vi diskuterar här i kväll är gränsdragningen. Skall det väsentliga vara om det finns en eller annan utlänning med vid representation? Eller bör man i 131 stället fästa uppmärksamheten på om det över huvud taget är motiverat med alkoholhaltiga drycker vid representation? Vi diskuterar också om vi skall våga betro talman, statsråd, landshövdingar och andra att själva ha omdöme att kunna fatta beslut, eller om vi på just detta område skall införa ett ministerstyre som är helt främmande för övriga delar av svensk statsförvaltning. Jag tror att statsråden har en hel del andra saker att göra än att vara tillståndsmyndighet i varje enskilt fall. Visst skall statsråd, höga tjänstemän och andra föregå med gott exempel, men då måste de också betros med ansvaret att själva kunna fatta beslut.

Herr talman! Bo Lundgren höll med mig en hel del om att kampen mot den totala alkoholkonsumtionen måste föras med alla medel. Men så fort det blir fråga om att avstå något litet för egen del för att själv bidra på något sätt, vill man inte vara med. Då säger man att det inte har någon betydelse. Det jag tycker är allvarligast är att motionärerna och reservanterna inte har klart för sig vad riksdagens ställningstagande betyder för attityderna ute i landet. De har inte klart för sig att det, om riksdagen skulle slopa reglerna om spritfri statlig representation, skulle uppfattas som att riksdagen nu säger att det inte är så farligt att använda sprit, bara det görs med återhållsamhet. Jag försäkrar Bo Lundgren och förste vice talmannen att det runt om i detta land bara är ett ytterst litet fåtal som använder alkohol med föresatsen att supa sig full. Så gott som alla tänker att de skall vara återhållsamma, i varje fall i början. Sedan blir det som det blir. Därmed har jag inte sagt att jag tror att det kommer att bli några sjöslag när riksdagen och regeringen har tillställningar. Men den attitydförändring från riksdagens sida som ett beslut i enlighet med motionärernas förslag innebär kommer att ha mycket, mycket allvarlig inverkan på det allmänna nykterhetstillståndet i landet. Därmed skulle man göra dem som arbetar med att tvinga tillbaka konsumtionen en mycket stor björntjänst. Mina allmänna omdömen om läget som jag redovisade i början av mitt anförande framförde jag för att teckna en bakgrund till var jag tror att vi kommer att hamna. Allt det arbete som vi har lyckats åstadkomma skulle skjutas tillbaka. Bo Lundgren slog också vakt om A-nämnden. Även A-nämnden har haft många andra förslag som Bo Lundgren har röstat emot. Just detta förslag gick Bo Lundgrens väg, men regeringen tyckte inte att det var bra, och det tycker inte utskottet heller. Jag tar ingen billig poäng, Egon Jacobsson, när jag talar om ”moderatlinjen”. Moderatlinjen innebär faktiskt att man vill ha mindre restriktioner än övriga vill ha. I alla alkoholfrågor som jag har varit med om att behandla har moderaterna hela tiden velat ha uppmjukningar av de restriktioner vi har. Och även om moderaterna stod bakom socialutskottets förslag, vilket de gjorde 1980, är jag inte säker på att hela moderatgruppen i kammaren var med. Jag är ganska övertygad om att det var socialdemokraterna som enhälliga stod bakom uttalandet, medan de andra grupperna var något delade. Men av moderaterna gick säkert de flesta emot det hela. Därför Nr 140 tycker jag att jag utan vidare kan tala om en moderatlinje utan att ta några Vi föreslår också uppmjukningar, säger förste vice talmannen. Vi har gjort det för att tillfredsställa önskemål i ett enda fall, nämligen när det är utländska gäster här. Men självfallet tycker inte heller vi att man varje gång det kommer en utländsk gäst skall springa till någon regeringsledamot eller m.m. talman och fråga om man får bjuda eller inte. Det går bra att vara nykter också då, men om det i något enskilt fall skulle behövas kan man göra sig besväret att fråga om man får bjuda.

Herr talman! Det som faller en i tankarna när man lyssnar på Erik Wärnberg är: Efter oss syndafloden. Erik Wärnberg talade om att det skulle uppfattas som en attitydförändring om riksdagen följde reservanternas linje. Men här finns rätt mycket av inkonsekvens. Vad är det som gäller i dag? Jo, att det får serveras vin och champagne. Majoriteten i skatteutskottet går nu så långt att man säger att också snaps och konjak kan få serveras vid besök av utländska gäster. Men det får bara ske efter beslut av vederbörande statsråd i varje enskilt fall. Konsekvensen blir ju att ni för att vara trovärdiga måste kräva ett totalförbud istället för att skapa onödig byråkrati, som kan karakteriseras som klåfingrig förbudsmentalitet. Under senare tid har det börjat föras en välgörande och ur många synpunkter välbehövlig frihetsdebatt i det här landet. Vi börjar fråga oss om vi ändå inte har en del förbud, förordningar och regler som vi bör se över. Exempelvis undersöker man nu inom civildepartementet om man kan öka kommunernas och landstingens spelutrymme. Kanske har man genom att reglera alltför hårt förkvävt den lokala kreativiteten och initiativförmågan. Det är bra att den här debatten förs. Men samtidigt som detta sker står vi i Sveriges parlament och diskuterar huruvida våra statsråd och vår talman skall få förtroendet att själva besluta om val av drycker när det förekommer statlig representation. Låt mig än en gång påminna om att representationen i de allra flesta fall är alkoholfri.

Herr talman! Moderaterna vill inte veta av förbud, sade Erik Wärnberg. Kanske gläder det honom om jag talar om att vi uttryckligen säger — och vi verkar också i den riktningen — att vi är öppna för förbud när det kan visas eller göras sannolikt att det skulle motverka alkoholmissbruket. Stränga regler när det gäller alkohol och bilkörning och stränga regler mot langning till minderåriga är ett par exempel. Bibehållen åldersgräns för inköp och kontroll av reglernas efterlevnad i det fallet är ytterligare ett exempel. Men erfarenhetsmässigt är det mestadels som Egon Jacobsson säger, att förbud inte löser problem. Tvärtom finns det — tyvärr — många gånger en risk för att förbuden snarast utmanar löjet och får färre människor att engagera sig i de viktiga missbruksfrågorna. Förbudet mot tillverkning av maskrosvin är ett sådant exempel. Jag har själv erfarenhet av det från arbetet med vårt Nr 140 alkoholpolitiska program, då många frågade: Jaha, när skall ni i riksdagen Torsdagen den också förbjuda maskrosorna? 5 maj 1983 Detta motverkar sitt syfte. Därför tror jag att en realistisk inställning i sådana här fall och förbud bara när sådana verkligen ger resultat är en linje som stöds av många människor, inom alla partier, som arbetar med alkoholfrågorna. Jag skulle slutligen vilja fråga Erik Wärnberg: Hur har Erik Wärnberg tänkt sig att systemet med beslut av statsråd i de enskilda fallen skall fungera? Om en landshövding, en verkschef eller en ambassadör anser det motiverat att bjuda på t.ex. konjak, så skall ett statsråd efter vad jag förstår fatta beslut om detta. Har jag uppfattat det hela rätt?
Herr talman! Bo Lundgren ställde en fråga till mig. Han sade så här: Kan vi inte enas om att det vore bra att stötta familjen? Är det fel att man får bättre bostäder, att andra sociala olägenheter undanröjs, osv.? Jag håller med Bo Lundgren fullständigt. Allt detta är sådant som vi skall försöka ordna. Det kommer att göra väldigt god nytta också i detta sammanhang. Men jag förstår inte varför vi skall ställa detta emot en uppluckring av de bestämmelser som riksdagen antagit ganska nyligen. Det går mycket bra att förena dessa två saker — både att ha kvar det gamla uttalandet i stort sett oförändrat och att vidta de åtgärder som Bo Lundgren talar om. För att sedan gå in på Bo Lundgrens nästa fråga — den om prisutvecklingen när det gäller krogsprit — så håller jag med Bo Lundgren om att priset kanske är för högt och att det får till följd att man dricker sprit på andra ställen. Men det har ingenting med de statliga åtgärderna att göra. De 25 procenten spelar ingen roll i det sammanhanget. Det är andra påslag som fördyrar restaurangspriten så kolossalt. Egon Jacobsson sade att konsekvensen bjuder att vi kräver ett totalförbud. Men socialutskottet har ju sagt att det skulle vara alltför stelbent — man vill inte ha ett totalförbud. Vi har alltså gått socialutskottet till mötes och tagit bort den stelheten. Nu får vi ovett för att vi inte vill ha något totalförbud! 7 Egentligen kan det inte vara något som helst problem, eftersom såväl förste vice talmannen som Egon Jacobsson säger att den mesta representationen f. n. är helt alkoholfri. Det skulle bara gälla något enstaka särskilt fall som man vill ha förtroendet att servera sprit. Då kan man väl ändå fråga ett statsråd eller talmannen! Ni tror ju själva att det förekommer bara någon enstaka gång, och då kan man väl fråga! Värre än så är det inte. Vi har i utskottet tänkt att det skall fungera så. Det skall finnas möjlighet för statsråden att bestämma att i vissa speciella sammanhang får man använda sprit — i andra inte. Vilka speciella fall det gäller kan man mycket väl ta reda på.

Herr talman! De 15 motioner som ligger till grund för skatteutskottets betänkande kan sägas följa två linjer. Den ena skulle man kunna kalla för en serviceinriktad linje, där flera motionärer vill ha en alkoholpolitik som skulle förenkla och öka utbudet av alkohol, i en del fall t.o.m. utan kostnad för konsumenten. De som företräder en sådan serviceinriktad linje ser sällan bekymmer i och kring alkoholbruket. Inläggen från de tre första talarna i denna debatt styrker detta påstående. Den andra linjen representerar åsikter som grundas på oro och vånda inför de vådor ett utbrett alkoholbruk har i varje samhälle. Man kräver olika åtgärder från statsmaktens sida i avsikt att begränsa utbudet och att hålla tillbaka bruket med motivering att alkoholbruket är vårt största sociala och medicinska problem. Kalla det gärna för en socialt inriktad linje. Om vi skall kunna göra en rättvis bedömning av de olika kraven i motionerna så tror jag det är viktigt att ta samhällets alkoholpolitiska grundsyn som en bakgrund till vårt ställningstagande. Riksdagen har flera gånger slagit fast att bruk och missbruk hör samman. Därför är det viktigt att pressa tillbaka den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen. En restriktiv alkoholpolitik har gett resultat. Från toppnoteringar i mitten på 1970-talet har vi haft en nedåtgående trend när det gäller alkoholkonsumtionen. Utan tvivel har det sin orsak i 1977 års alkoholpolitiska beslut, uppföljt av ett delbeslut 1980. Herr talman! Jag har inte för avsikt att göra någon längre genomgång av dessa besluts innehåll eller ens en fullständig avstämning av skatteutskottets betänkande. Några funderingar: Folkpartiet har medverkat till de beslut som riksdagen har fattat både 1977 och 1980 och står i allt väsentligt bakom dessa. Det är inte målsättningen som brister, utan det är snarare så att åtgärderna inte fått fullt genomslag. För att få ett gott resultat så krävs en mera konsekvent tillämpning av de principer som fastställdes 1977. Vi påtalar prisinstrumentets betydelse för en återhållande alkoholkonsumtion. Det finns anledning att i det sammanhanget ifrågasätta det riktiga i att prishöjningar på alkohol skall höja konsumentprisindex. En höjning av detta index utlöser i vissa lägen en höjning av bl.a. löner och pensioner. Detta samband kan bidra till att staten blir mindre benägen att höja priserna, även om det skulle finnas alkoholpolitiska motiv. Informationens innehåll och inriktning spelar stor roll, och möjligheten att nå ut är i hög grad avhängig av hur folkrörelser och ideella organisationer är beredda att medverka. Hitintills har det skett i stor utsträckning, och utan de ideella rörelsernas insatser.hade informationen varit starkt begränsad. Från folkpartiets sida har vi krävt att informationen skall svara mot de fattade principbesluten. Ett sådant är samordning av information om alkohol med upplysning om hasch och annan narkotika. Blandmissbruk är väldigt vanligt. Informationen måste riktas mot hela ”berusningskulturen”. Att alkohol är inkörsport till narkotika måste betonas. Viktigt är också att s.k. vanliga alkoholkonsumenter nås av informationen om att det finns risker som är förknippade med allt bruk av alkohol, inte bara det som betecknas som Nr 140 missbruk. Vidare måste informationen ta sikte på föräldrarnas alkoholbruk, Torsdagen den inte bara på ungdomens. Därför är det viktigt med en samverkan mellan 5 maj 1983 föräldraoch elevorganisationerna. ToFG La fa RA Information till våra invandrare är också angelägen, så att de inte förleds — Alkohol vid statlig tro att anpassning till svensk livsstil måste innebära att man övertar svenska den existerar ”en aningslös positiv syn på alkohol och andra droger”. Det är viktigt att motverka denna aningslöshet, bl.a. genom att hävda att det går att ha positiva upplevelser utan alkohol och genom att slå fast att helnykterhet speciellt i ungdomsåren är särskilt värdefull. Vidare: Information i alkoholfrågor måste också innehålla kritik av de alkoholseder som innebär påtryckning att bli eller förbli alkoholkonsument. Där har vi ett ansvar att stödja de människor med alkoholproblem som ständigt befinner sig i en utsatt situation. Det finns perioder i livet och bestämda sektorer i samhället beträffande vilka vi under alla förhållanden måste hävda frihet från alkohol. Det gäller barnoch ungdomsåren, det gäller kvinnor under graviditet samt trafiken och arbetslivet i dess helhet, för att nämna några av de allra viktigaste delområdena. Sambandet mellan totalkonsumtionen, missbruket och de alkoholbetingade skadorna måste understrykas. Vi kan aldrig minska skadorna, om vi inte reducerar bruket. Det är med detta tema som socialutskottets ordförande Ingemar Eliasson i ett särskilt yttrande i socialutskottets skrivelse till skatteutskottet menar att man måste sätta upp delmål för att förebygga och minska alkoholskadorna. Även om det finns svårigheter att få ett exakt och precist mått eller verktyg att mäta den totala konsumtionen, är det ingen tvekan om att det skulle vara av värde om man omfattade det som kan anses vara den mätbara konsumtionen -— och det är ju f. ö. den överväldigande delen. Detta krav från folkpartihåll har också stöd i en socialdemokratisk motion. I debatten tidigare menade Bo Lundgren att man borde undersöka problemets orsaker och mera analysera dem. Jag tolkar det också så, att det fanns en mycket kritisk, för att inte säga föraktfull, ton när det gäller restriktioner i olika former, som han bl.a. menade var överdrivna. Bo Lundgren sade att vi måste stimulera människor till att bli starka, stärka familjen och hjälpa skolan. Det är bra allt det där, Bo Lundgren. Men de som i dag är svaga och de trasiga hem som är sönderslagna är det, bildligt talat, av just alkoholbruket. Jag tror att vi måste också handla en del i barmhärtighetens intresse. Egon Jacobsson började mycket hurtigt sitt första inlägg. Han talade om hur ”fantastiska” vi var och menade att vi bråkar om någon enstaka promille, som om det handlade om något slags vitaminer eller ofarlig saft och inte om det allvarliga hur man kan reducera just alkoholkonsumtionen. Egon Jacobssons partivänner har i motioner och kongressbeslut slagit fast att alkoholkonsumtionen bör minska med åtminstone en femtedel på en relativt 137 kort period — för att nu inte erinra om den socialdemokratiska partimotionen, med Olof Palme som första namn, från 1980, som också riksdagen ställde sig bakom. Ett allt svårare problem har hanteringen av det s.k. snabbvinet visat sig vara. På tre vitala punkter kan den ordning riksdagen lagt fast kringgås. För det första sker hanteringen av snabbvinet vid sidan om grundtanken att alkoholhantering skall ske under samhällets kontroll. För det andra stimuleras privata vinstintressen, och för det tredje åsidosätts upprätthållandet av åldersgränsen på ett flagrant sätt. Vi kunde i ett TT-meddelande för några veckor sedan läsa att bl.a. en 13-årig grabb hade erbjudits att från företaget Hem o. Fritid köpa en snabbvinsats. Här har en stor privat marknad byggts upp. Vinsatserna exponeras lättillgängligt i såväl små butiker som stormarknader. Till detta kommer en stor postordermarknad, där det nämnda exemplet påvisar att ålderskontrollen är obefintlig. Man annonserar om ”komplett vinfabrik, professionell vinberedning, fina tips”. Man är generös och erbjuder gratis porto genom beställningskupongen. Och man upplyser om att ordertelefonen har ”öppet dygnet runt”. Jag menar att åtgärder måste vidtas för att stoppa denna illegala hantering. Skatteutskottet uttalar förståelse för att man bör ta itu med problemet beträffande snabbvinsatser. Men utskottet är inte ännu berett att ompröva sitt tidigare ställningstagande och föreslår formellt ingen särskild åtgärd. Utskottet säger dock att det på nytt bör läggas fram förslag om åtgärder mot snabbvinsatserna, om försäljningen visar samma oroande utveckling som nu är fallet. Herr talman! Utvecklingen är oroande. Regeringens slutsats bör bli att på nytt pröva frågan och återkomma till riksdagen med förslag som undanröjer dett märkliga men ändå stora avsteg från de tidigare beslutade alkoholpolitiska principerna. Så till den mest debatterade frågan: statlig spritrepresentation eller inte. Riksdagsbeslutet om att all statlig representation bör vara spritfri har ifrågasatts i motionen 1738. Motionen är kort, och utan vägande skäl vill man ha en återgång till den ordning som rådde tidigare, då en mer okritisk syn på representationssederna fanns. Motionärerna hävdar att en ”egendomlig bild” av Sverige skulle framträda om inte starkspriten åter kom till heders när staten var värd. Jagtror, herr talman, tvärtemot, att den restriktiva och socialt ansvarsfulla alkoholpolitik som vi ändå i Sverige har gjort försök att föra, har ingett respekt hos många utländska gäster, även bland dem som själva betraktar sig som alkoholkonsumenter. Jag tror att det vore mer angeläget för statliga värdar att bekymra sig om att, för att tala med socialutskottet, alkoholfria drycker alltid bör serveras som ett naturligt alternativ. De flesta i denna kammare kan nog intyga att det alternativet inte alltid finns. I den här frågan har allmänheten, organisationer, myndigheter och kommuner hört av sig. Och visst finns det, som förste vice talmannen påpekade, övertoner när man förmedlar sina åsikter till riksdagen. Men det Nr 140 blir lätt så i en engagerande fråga. Torsdagen den Den dominerande delen i brevskörden kommer från ungdomar eller 5 maj 1983 ungdomsorganisationer. Några utdrag ur de många breven finns det WHO liksom regeringar och organisationer i allt fler länder börjar m.m. uppmärksamma de enorma skador som alkoholen åsamkar samhället. Ett problem är att få folk att förstå alkoholsedens betydelse. Vi måste bryta denna tradition, där alkohol och fest kopplas samman. Internationellt hör man ofta Sverige nämnas som ett föregångsland när det gäller alkoholpolitiken. Kan den svenska riksdagens beslut om spritfri representation bidra till att någon utländsk attaché i bästa fall börjar fundera över alkoholseden, så är det gott och väl. Än viktigare är det emellertid att Sveriges riksdag är trovärdigt föredöme för kommuner, landsting och andra församlingar. Ett återinförande av den statliga representationsspriten vore enligt vår mening ett hot mot trovärdigheten i den svenska alkoholpolitiken. Man kan inte verka för en sänkning av totalkonsumtionen i landet samtidigt som man arbetar för en breddning av alkoholseden i den egna — statliga — sektorn. Motorungdomar i Sörmland säger så här i ett öppet brev: I stället för att återgå till en slapp låt-gå-politik på alkoholens område borde politikerna stimulera helt alkoholfri representation. Detta har f. ö. mer än hälften av landets kommuner redan gjort. Och ungdomar från Älvsborgs län tycker: Ett argument som framförts för spritrepresentationen är att utländska gäster förväntar sig sprit vid middagar. Detta tycker vi är att hålla fast vid dåliga seder och traditioner. En stor del av vårt alkoholmissbruk bottnar just i seden att alkohol skall höra ihop med fest. Menar politikerna att vi i ungdomsorganisastionerna skall sträva vidare med att skapa drogfria miljöer? Om politikerna menar allvar och verkligen vill ta sin del av ansvaret för att vi skall få en lägre alkoholkonsumtion — då borde de verkligen själva vara ett gott föredöme. I ett upprop från DKSN, ett organ för de kristna samfunden, där både frikyrkor och svenska kyrkan står bakom, skriver man: På senare år har förhållandet med alkohol på arbetsplatserna blivit mer uppmärksammat. Både fackorganisationer, företagshälsovård och personalansvariga på företag har börjat bearbeta det. Till sist ett citat från en tidigare ledamot av denna kammare, som skriver så här beträffande förslaget om att riva upp 1980 års beslut om spritfri representation: ”Vi är säkert överens om att detta bara är en liten länk i kedjan. Men ingen kedja blir starkare än den svagaste länken.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

Herr talman! Självfallet skall jag inte ifrågasätta goda motiv. Bo Lundgren klargjorde ju delvis själv genom sitt inlägg att det kanske inte var när det gällde motiven som vi skilde oss utan snarare när det gällde åtgärdssidan. Bo Lundgren menade att det finns väsentligare saker att göra.

På den punkten hade Bo Lundgren inga recept att komma med. Jag är i och för sig inte förvånad över det, eftersom Bo Lundgren, såvitt jag har fattat inläggen hittills, representerar den linje som jag försökte beskriva som den serviceinriktade — där man kräver förenklingar och större tolerans för alkoholbruket, men inte är beredd att för egen del göra inskränkningar i solidaritet med de människor som har svårigheter på detta område. Sedan håller jag med om att frågan om statlig spritrepresentation är ganska liten. Det är, som det stod i ett brev som jag citerade, en liten länk i den kedja av åtgärder som behövs. Men svensk alkoholpolitik bygger ju på serier av åtgärder som sammantagna blir en fast grund — eller, om man så vill, en rad byggstenar. Man kan inte rycka ut en och annan av dessa byggstenar och ändå hävda att det skall vara samma stabilitet i byggnaden. Därför måste en rad positiva insatser inom socialpolitiken, bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken förenas både med den aktiva prispolitiken och med restriktioner, som i grunden är positiva för hela samhället.

Herr talman! Jag skall göra ett ärligt försök att pressa ned tiden för mitt anförande, så att det ges möjlighet för oss att ta ställning i denna sakfråga i kväll. I år har det inte varit möjligt att få en samlad och övergripande drogpolitisk debatt. Socialutskottets betänkande beträffande vårdsektorn och narkotikafrågan behandlades föregående vecka. I dag är det skatteutskottets betänkande med ett tungt yttrande från socialutskottet. Om någon vecka kommer bryggerinäringen in i bilden. Jag har naturligtvis förståelse för att det är svårt att samla de olika avsnitten och därmed möjliggöra en helhetsdebatt i drogfrågorna, som har många aspekter — sociala, hälsopolitiska och samhällsekonomiska. Men nog vore det önskvärt att i framtiden få en samlad debatt. Alkoholen orskar många svårigheter. Man kan i dag konstatera att vart tredje dödsfall bland medelålders män orsakas av alkohol. Nästan hälften av alla män som avlider i medelåldern har en registrerad överkonsumtion av alkohol. Det visar en mycket omfattande undersökning, gjord vid Malmö allmänna sjukhus. Forskarna där slår fast, att dödsfall orsakade av alkohol är klart underrapporterade. Den officiella statistiken är med andra ord missvisande. Vi kan alltså återigen konstatera att en larmrapport pekar ut alkoholen som folkhälsans fiende nummer ett. Och alkoholen skövlar inte bara hälsa och liv, den är också en social splitterbomb, som utgör en allt hårdare samhällsekonomisk belastning. Var fjärde sjukhussäng upptas av människor som vårdas p. g. a. alkoholbruket. Det betyder att mycket annan livsviktig vård trängs åt sidan i dessa ekonomiskt kärva tider. Det är både humanitärt och ekonomiskt angeläget att medverka till att dra åt spritkranarna och kämpa för en förändrad attityd till alkoholbruket. Att inte ställa upp i den kampen, det är att visa prov på grov cynism och total brist på solidaritet. Alkoholens skadeverkningar är oerhörda. Varför sätts det inte in betydligt intensivare åtgärder för att stoppa alkoholbruket? Har traditionen att ta en sup med den saken att göra? När människor dör i det som brukar kallas knarkträsket anses detta oerhört allvarligt. Men när mängder av människor dör i ”alkoholträsket” — som vi inte kallar det — passerar detta oftast utan någon större uppmärksamhet. Men alkholens skadeverkningar är inte bara medicinska — de är också i hög grad sociala och ekonomiska. Kopplingen mellan alkohol och våldsbrott är tydlig. En sådan enkel åtgärd som lördagsstängda systembutiker har minskat våldet, både i hemmen och på gatorna. Samhällets kostnader för alkoholens offer är också skyhöga. Ingvar Byström, landstingspolitiker i Västernorrland, förklarade för en tid sedan i ett TV-program att skatten i hans hemlän skulle kunna sänkas med två kronor och femtio öre om alkoholskadorna försvann! Samhällsekonomiska argument borde inte behövas för att stoppa mänskliga tragedier. Men uppenbarligen behövs de — och de får i dagens krisklimat allt större tyngd. Sverige har inte råd med nuvarande höga alkoholkonsumtion — varken ur humanitär eller ekonomisk synvinkel. Det har redan sagts i dagens debatt att alkoholkonsumtionen har sjunkit under den senaste perieden, 1977-1981, med 20 90. Det är bra. Detta är den officiella statistiken. Vad sedan den dolda alkoholkonsumtionen har skapat är svårt att mäta. Undersökningar har visat att det i första hand är de försiktiga — måttlighetsbrukarna — som har blivit försiktigare. Det är i sig självt bra, men det löser inte hela problemet. Så länge alkohol säljs kommer stora grupper att vara missbrukare. Därför behöver vi en levande opinionsbildning i dessa frågor i vårt land. Massmedia vill ju ofta tona fram att t.ex. nykterhetsrörelsens mål skulle vara en ständig förbudsmentalitet. Men det är fel. Låt mig åtminstone få säga här i riksdagen att det inte är nykterhetsrörelsens mål att torrlägga Sverige genom förbud. Självfallet delar vi absolutister uppfattningen att alkoholen, i likhet med andra hälsofarliga ämnen, måste omgärdas med vissa regler. Regler kan inte göra alkoholen i sig ofarlig, men de kan i någon mån hjälpa till att mildra skadorna. Nykterhetsrörelsens slutmål är ett samhälle utan alkoholskador. Men detta kan inte åstadkommas genom totalförbud mot folkflertalets vilja. Alla sådana åtgärder är meningslösa. Skadorna kommer dock att bestå så länge det finns alkohol och alkoholvanor, åtminstone till dess att allt flera människor väljer helnykterheten. Det är sålunda i det förebyggande arbetet som nykterhetsrörelsen skall stå i kampens mitt. Vill man åstadkomma förbättringar — alltså minska alkoholkonsumtionen Nr 140 och därmed begränsa skadorna — då måste man vidta åtgärder i det Torsdagen den förebyggande arbetet. 5 maj 1983 Vill vi åstadkomma förbättringar krävs det att vi går till attack mot alkoholkulturen, dvs., det handlar om attityder och beteenden. Mycket av — Alkohol vid statlig den representationsdebatt som förs är en fråga om attityder och beteenden. Vill vi ändra attityderna krävs det två saker: vi måste äga massmedias och folkflertalets öra. Här, liksom i den ekonomiska debatten, finns också en tredje väg, och lyckas vi vandra den får vi också både massmedias och folkflertalets öra. Den tredje vägen är att folkrörelserna engagerar sig hårdare i dessa frågor. Jag måste få notera det som hänt de senaste åren. Medvetenheten i drogfrågorna har ökat väsentligt! Tar man del av alla de olika drogpolitiska programmen — politiska, fackliga och inte minst kommunala och landstingskommunala — finner man att medvetenheten om att det här är problem är så stark att den borde få genklang även här i riksdagen. Jag kan inte underlåta att framhålla regeringens initiativ till bildandet av narkotikakommissionen. Denna har i sitt förslag möjliggjort en resursför stärknign för att vidga droginformationen inom vårt utbildningsväsende. Genom våra skolor har vi stora möjligheter att få fram ökade kunskaper om dessa frågor. Det var ett bra förslag, och det visar på ett positivt sätt att samhället vill medverka i attitydarbetet. Men det finns i vårt samhälle också negativa krafter som tränger sig fram. Otvivelaktigt finns det ett internationellt alkoholkapital, som via utvecklingen t.ex. inom massmedia, när det gäller satelliter o. d., kan få oerhört negativa effekter. Dessa kapitalintressen står ekonomiskt bakom stora och folkkära TV-serier av typ Dallas, där öppenheten för alkoholbruk är tydlig, vilket gör att alkoholreklam och förljugen alkoholkultur tränger in i våra vardagsrum, där vi sitter nästan försvarslösa. Vi har i motion 845 tagit fram vissa alkoholpolitiska åtgärder, som vi anser att samhällets alkoholpolitiska arbete bör inriktas på och som regeringen rimligen i sitt uppföljningsarbete bör beakta. Vi säger som sammanfattning i vår motion att det gäller att minska den totala alkoholkonsumtionen och därmed alkoholskadorna. Vi föreslår därför att ett delmål för alkoholpolitiken fastställs. Vi säger att prisinstrumentet är ypperligt när det gäller att hålla alkoholkonsumtionen nere. Vi säger att man bör motverka det privata vinstintresset och avskaffa det och stoppa säljstimulerande åtgärder på alkoholområdet. Vi är inte främmande för ett systemkort som innebär att obligatorisk legitimation på Systembolaget införes. Men framför allt vill vi ha positiva åtgärder: Samhällets stöd till folkrörelserna bör omhuldas och en ökad satsning på undervisning och information genomföras. Skatteutskottets betänkande och socialutskottets yttrande tar upp dessa frågor, och skrivningarna är av sådan art att det bör ligga i regeringens intresse att följa upp de olika tankegångar som både motionen och 143 utskottsbetänkandet omfattar. Den centrala punkten är att riksdagen målmedvetet medverkar till att fastställa den övergripande målsättningen. Som ett delmål måste vi inrikta totalkonsumtionen på en minskning. Därmed måste samhället också vara berett att vidta åtgärder, som motsvarar den framtida utvecklingen. Stöder vi folkrörelserna i deras förebyggande arbete, får vi en chans att ändra attityderna. Därmed begränsar vi också alkoholkonsumtionen i positiv riktning. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Skatteutskottet har i ett av riksdagen godkänt uttalande 1976 förutsatt att stat och kommun bör kunna visa återhållsamhet i fråga om användning av alkoholdrycker i representationssammanhang. Detta, herr talman, anser jag bör kunna vara utgångspunkten också i dagens debatt, även om riksdagen 1980 uttalat sig i annan riktning. Många människor har engagerat sig i den här frågan. Det framgår inte minst av alla brev som tillställts riksdagsledamöterna från skilda organisationer och enskilda personer. Det är naturligtvis bra med ett starkt engagemang. Det önskar vi många gånger funnes i andra, kanske viktigare frågor. Jag har också förståelse för många av de synpunkter som kommit | fram. Men enligt min uppfattning har frågan om användningen av | alkoholhaltiga drycker i representationssammanhang fått orimliga propor | tioner. Det handlar ju inte om att sprit och vin fortsättningsvis skall flöda i | sådana sammanhang.

Det framgår också klart i socialutskottets yttrande över motion 1738. Skatteutskottet anför i sitt betänkande att undantag skall kunna göras vid besök av utländska gäster och i internationella sammanhang. Sådana beslut bör i varje enskilt fall fattas av talmannen för riksdagens räkning och av 145 Herr talman! Om man nu är beredd att ge talmannen och statsråden detta förtroende i dessa sammanhang har jag svårt att förstå varför vi inte kan ge dem förtroendet fullt ut. Jag litar fullt och fast på talmannens och statsrådens sunda förnuft och goda omdöme. Att sätta upp pekpinnar är därför fullständigt onödigt. Det vill jag snarare beteckna som ett misstroende mot dem. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 1 vid skatteutskottets betänkande nr 47.

Herr talman! Under hela efterkrigstiden har ungdomarnas alkoholkonsumtion ökat. 1947 var 49 96 av alla 17-åriga pojkar och 58 26 av flickorna i samma åldersklass absolutister. Men 1980 var bara 13 resp. 1196 av 17-åringarna helnykterister. På läkarstämman i december 1981, som särskilt tog upp alkoholkonsumtionen, redovisade alkoholforskaren Ulf Rydberg att ungdomar födda 1955-1965, dvs. ungdomar i 17-27-årsåldern har den högsta alkoholkonsumtionen någon ungdomsgrupp någonsin haft. Denna åldersgrupp är ”mellanölsgenerationen”, dvs. ungdomar som var i tonåren när mellanölet tillhandahölls. Följderna av mellanölets skadeverkningar i ungdomsgrupperna märks nu i form av allt fler unga alkoholister på vårdanstalterna. Ett mått på problemet kan vara att antalet förtidspensionärer yngre än trettio år under perioden 1970-1978 mer än fördubblades. Ett annat mått på ungdomsalkoholismen är att ca 10 96 av 18-åringarna som mönstrar för militärtjänst får frisedel på grund av sitt drogmissbruk. Dr Märta Alsén beskrev en gång effekterna vid Lillhagens sjukhus av motbokens slopande på följande drastiska sätt: ”Det var som en uppdämd flod vällde över oss.” År 1954-1978 tolvdubblades antalet intagningar av alkoholister på psykiatriska sjukhus. Forskarna Peterson, Kristenson, Stenby, Kranz och Trell har för åren 1975-1979 gjort en undersökning i Malmö av 10 000 män födda 1926-1932 angående orsakerna till inträffade dödsfall. De alkoholrelaterade dödsfallsorsakerna visade en sex gånger högre frekvens än som angavs i den officiella statistiken! I samband med mönstringsförrättning avseende 18-åriga Stockholmspojkar under tiden oktober-december 1980 har man kartlagt deras alkoholkonsumtion månaderna före mönstringstillfället.

Men dess värre torde detta endast marginellt kunna påverka skadeutvecklingen, enligt alkoholforskaren Leif Lenke. I ett land med fri alkoholförsörjning konsumerar 10-15 96 av männen ungefär hälften av all försåld alkohol. Av naturliga skäl är det främst denna grupp som drabbas av de svåra alkoholskadorna. Naturligtvis skall vi fortsätta med en aktiv prispolitik och satsningarna på upplysning och vård. Men det räcker inte! Ett ransoneringssystem torde vara den enda effektiva lösningen. Jag skallinte sticka under stol med att jag länge varit negativt inställd till en alkoholransonering, men talrika forskarrapporter under senare år — jag har nyss redovisat några — har övertygat mig om att en ransonering är den enda åtgärd som kan hjälpa de gravt alkoholiserade. Många ryggar dock inför tanken på en återgång till det tungrodda och ur psykologiska synpunkter tvivelaktiga Bratt-systemet. Men det finns bättre alternativ. Socialdepartementet har redan klarlagt hur ett effektivt och administrativt enkelt ransoneringssystem skulle kunna vara uppbyggt. I dataåldern behöver vi inte längre några motböcker med angivna tilldelningar och annotationer om uttag etc. Det är emellertid angeläget att en alkoholransonering noggrant förbereds samt att forskarresurser samtidigt avdelas för en successiv uppföljning och utvärdering så att man snabbt kan vidta eventuella erforderliga justeringar av teknisk och kvantitativ art. En treårig försöksperiod synes vara lämplig, innan man tar definitiv ställning till huruvida en permanent alkoholransonering är ett lämpligt inslag i samhällets strävan att reducera alkoholskadorna och därmed också samhällets kostnader till följd av alkoholmissbruk. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till motion 1982/83:882.

Herr talman! Jag vill erinra de talare som har åberopat socialutskottets yttrande över den här motionen som är aktuell om att socialutskottet inte var enigt i sitt yttrande över motionen. Vi var några stycken som stod fast vid det beslut som socialutskottet fattade när den här begränsningen infördes. Det var framför allt själva symbolfrågan som var avgörande. Vi resonerade så att socialutskottets ställningstagande skulle kunna uppfattas så, att riksdagen nu intar en förändrad attityd i alkoholfrågan. Jag vill med anledning av hennes anförande säga till Aina Westin och mina övriga socialdemokratiska vänner i socialutskottet att detta beslut dock kom till på grundval av en socialdemokratisk motion. Den borgerliga regeringen levde efter detta beslut. Sedan har man gjort en kompromiss i skatteutskottet. Jag förstår att den kompromissen har kommit till med tanke på att man skulle försöka förmå kammarens ledamöter att inte i större utsträckning ställa sig bakom motionen av Ingegerd Troedsson m.fl. Jag vill sedan kommentera vad några av talarna sagt. Jag har fäst mig vid vad Bo Lundgren sade, både i sitt huvudanförande och i sina repliker. Bo Lundgren sade att restriktioner måste vara välmotiverade. De får inte vara överdrivna, och de måste inge respekt. Vad är det för restriktioner som Bo Lundgren under årens lopp har ansett välmotiverade? Jag kan inte erinra mig någon. Bo Lundgren tar också upp frågan om mellanölet. För att travestera Egon Jacobsson måste jag säga: Bo Lundgren är fantastisk. Rune Torwald har nyss redovisat undersökningar som är gjorda och som är redovisade på läkarstämman. Det finns flera olika undersökningar som ger klarhet om att mellanölsperioden var en inkörsport till alkoholmissbruk för väldigt många ungdomar. Det är dessa ungdomar som i dag utgör de stora och tunga missbrukargrupperna, som vi har på alkoholistanstalterna. Det går inte att komma ifrån att mellanölet här har varit en av de stora orsakerna. Det behövs inga utvärderingar, Bo Lundgren. Vi har tillräckligt med material som bevisar mellanölstidens skadeverkningar. Vi var 1977 eniga om att här i riksdagen lägga fast principerna för alkoholpolitiken, som sedan undan för undan har måst följas upp med olika åtgärder. Vi har lyckats så till vida att det i dag börjar gå upp i större utsträckning för svenska folket och glädjande nog hos en stor del av tonåringarna vilka svåra följder spritmissbruket har. Vi vet att den svenska sjukvården i dag kostar oss ungefär 60 miljarder kronor. Av dessa kostnader går 25 90, eller ca 15 miljarder, årligen till vård där alkoholmissbruk finns medi bilden. Det är förvånande att den saken aldrig berörs i diskussionerna om statens sparande. Jag har aldrig hört moderaterna ta upp detta, men här finns det stora möjligheter till besparingar. Ni som företräder en alkoholliberal linje och inte vill ha några restriktioner bör vara så uppriktiga att ni säger: O.K., vi är beredda att ytterligare lägga några tusenlappar per år på skattsedeln — för det är detta som det är fråga om —, så att vi får behålla friheten när det gäller alkoholen. Sedan går det inte att diskutera narkotikafrågan utan att också ta med alkoholen. Jag har träffat väldigt många ungdomar runt om i landet. Det har rått samstämmighet om uppfattningen att bruket och missbruket av narkotika har börjat när vederbörande befunnit sig i ett alkoholpåverkat tillstånd. Här finns det ett klart samband. Därför måste vi samtidigt som vi bekämpar narkotikamissbruket också föra kampen mot bruket och missbruket av alkohol. Jag har tillsammans med Rune Torwald skrivit på en motion om försök med alkoholransonering. Liksom Rune Torwald har jag varit motståndare till detta, men jag har blivit överbevisad. Jag tror inte att vi når den här stora missbrukargruppen med information. Jag är klart medveten om att vi inte har tillräckligt stark opinion bakom oss i dag, men jag är övertygad om att opinionen växer och att vi blir tvungna att vidta hårda åtgärder på detta område.

Herr talman! Väldiga känslor är i svallning här i kammaren i kväll liksom också utanför kammaren. Alla förklarar att det är en liten fråga, men så drar vi i gång en stor debatt. När det gäller den s.k. bjudspriten gäller det naturligtvis först och främst en attitydfråga. När partimotionen skrevs menade vi att de som är i samhällets ledning själva bör visa restriktivitet. Jag har många gånger påmint om att det var SSU som gick före när det gällde alkoholfria miljöer. Annars brukar vi ju säga att det är de äldre som skall gå före. Det var emellertid SSU som tog det verkliga initiativet. Detta berodde kanske på att SSU ser framtiden för de ungdomar som SSU har att göra med. Röstar vi på reservationen innebär det, enligt min mening, en signal utåt som inte är bra, eftersom vi redan har ett beslut som bara är två år gammalt. Vi ger en signal som kan uppfattas som att man inte behöver ta så allvarligt på det här. Men det menar jag att man måste göra. Jag skulle önska att vi lugnade ned oss och tänkte på det här litet grand och i allt väsentligt höll fast vid det beslut som vi redan har fattat och bakom vilket det finns en socialdemokratisk partimotion. Naturligtvis beklagar jag att den socialdemokratiska gruppen uppvisar delade meningar på den här punkten. Herr talman! Jag talar här mest utifrån socialutskottets utgångspunkter. Jag åhörde häromdagen Landstingsförbundets vårddebatt. Den rörde sig om flera saker, men den tog även upp alkoholfrågan. Kurt Ward, Landstingsförbundets ordförande, sade att dödligheten när det gäller alkoholrelaterade sjukdomar har fördubblats under åren 1969-1978. Vi skall tänka på detta litet grand. Vad var det som var orsaken? Det var naturligtvis den liberalisering som vi alla upplevde under åren dessförinnan. Vi har nu varit med om en sänkning av alkoholkonsumtionen som inte är obetydlig. Även om man vet att hembränningen har ökat, har det skett en betydande sänkning. Vi spanar efter om detta skall få något resultat i fråga om skadorna. På Landstingsförbundets kongress bevittnades också att man kan se detta; skadorna är inte längre så allvarliga. Ändå vet vi att det naturligtvis sker en eftersläpning. Den alkoholpolitik som vi i stort sett i enighet har kunnat föra och den konsumtionsbegränsning som har skett har alltså varit till stor fördel. I ett inlägg vid Landstingsförbundets kongress sade en talare, folkpartisten Nils Hallerby, att om det var så att man kunde säga att alkohol är cancerframkallande, skulle vi se mycket allvarligare på den. Då gick dr Gunnar Ågren, vpk, upp och sade att det är den i högsta grad. Man riskerar både levercancer, cancer i matstrupen och cancer i munhåla och svalg samt möjligen också cancer i bukspottkörteln. I själva verket, sade dr Ågren, är alkoholen ett av de mest cancerframkallande miljögifter vi över huvud taget har i vårt samhälle, om vi mäter detta i antalet fall. Återigen, riksdagskamrater: Detta är en stor hälsooch sjukvårdsfråga, som vi har anledning att ta med mycket stort allvar. Den alkoholpolitik som vi har inlett har vi anledning att fortsätta med mycket stor kraft. Jag hade begärt ordet för att också säga något om alkoholransonering, men min taletid är snart ute. Vi kommer säkert tillbaka till den frågan. Jag vill bara säga att det inte finns några bevis för att alkoholransonering skulle kunna innebära en sänkning av konsumtionen. När alkoholransonering infördes i mitten av 1910-talet hade man nått botten, men från de åren skedde en ökning. Vi har också en helt annan situation nu än vad vi hade vid den tiden. Så långt jag kan se, och att döma av de vetenskapliga bevis som man kan åberopa, kommer alkoholransonering inte att lösa konsumtionsfrågan. Som den socialdemokratiska motionen har sagt och andra har varit eniga om, får vi gå via priset och skatten, och via attityderna. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till skatteutskottets majoritetshemställan.